Herr talman! Vi skall naturligtvis eftersträva en muntlig handläggning. Som jag sade kan jag förstå att många asylsökande önskar den möjligheten, och jag tycker att det är bra om vi kan komma i en situation där vi också kan genomföra detta. Men för den skull betyder inte nuvarande ordning att rättssäkerheten behöver åsidosättas i de ärenden där man inte har klarat en muntlig handläggning.

Herr talman! Först vill jag verkligen stryka under att jag tror att det finns en stor samsyn mellan Lennart Brunander och mig och regeringen när det gäller behovet av åtgärder på det här området. Jag har i mitt svar redovisat för ett helt batteri av insatser, alltifrån ekonomiska styrmedel till krav på de oljor som används. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en snabb utveckling den allra närmaste tiden. Vi har redan börjat se klara och tydliga resultat, t.ex. en förbättring av kvalitén, som redan är stor, på de oljor som finns. I morgon skall jag återigen besöka Göteborg för att se hur arbetet där fortskrider med att förbättra trafikmiljön i staden. Det kommer att vara en demonstration av det pågående arbetet med att introducera eldrivna och gasdrivna fordon. Det finns bl.a. ett projekt för att väsentligt minska distributionstrafiken i innerstaden ut till de olika stadsdelarna med hjälp av ett samarbete mellan staden och de stora varudistributionsföretagen. Projektet är utomordentligt intressant. Det går att minska den typen av tung trafik till kanske en tredjedel. I Stockholm har vi världens största projekt med etanolbussar. Vi ser nu en glädjande och positiv utveckling. Vi har ännu inte fullt ut kunnat dra nytta av miljöklassindelningen. Men kommunerna kommer att kunna användas sig av denna indelning för att bestämma att endast fordon som uppfyller kraven i den allra högsta klassen får trafikera innerstaden. Det kommer att tvinga fram ett byte till fordon som använder helt andra bränslen än de som hittills har funnits. Det finns vidare en mycket intressant utveckling av vegetabilisk olja med produktion för närvarande i Karlshamn. I dag är produktionen inriktad på arbetsredskap, men den kan säkerligen få en vidare användning.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande svaren. Det är klart att satsningen på nya och bättre bilar och bussar och regler för användningen av dem är bra. Men det står inte i något motsatsförhållande till att också göra satsningar på att få fram nya bränslen. Det förstärker bara de förbättringar som de nya bilarna kan ge. När det gäller koldioxidutsläppen är det egentligen bara en övergång till biobaserade bränslen som ger resultat. I Frankrike satsar man ganska hårt på detta. Där skall byggas en fabrik som utnyttjar rapsolja från motsvarande 400 000 hektar för att få fram ett nytt bränsle. Det bränslet skall användas i dieselfordon utan att motorerna skall behövas ändras. Bränslet skall ha samma egenskaper som dieselolja. En sådan introduktion sker också i Ungern. Det vore nyttigt och bra om vi från svensk sida också kunde göra en sådan introduktion. Jag vill veta på vilket sätt ministern och regringen tänker få igång en sådan verksamhet.

Herr talman! Det är riktigt som miljöministern säger att omställningarna i olika sektorer kan vara till hjälp. Men de löser inte problemen. Vi måste ha någon eller några som vågar satsa ordentligt. Det är litet svårt att se att jordbruket, som är i en besvärlig omställningssituation, skulle kunna göra stora insatser. Vi har fått dra och slita i regeringen för att komma fram till ett beslut om att så småningom satsa på etanol. Jag hoppas att det inte skall ta lika lång tid att få regeringen med på noterna när det gäller satsningen på oljorna. Smörjoljorna är bra. Det är första steget. Men det finns stora möjligheter att satsa på rapsen och andra vegetabiliska oljor i drivmedel. Det skulle ge en bättre miljö i Stockholm, andra städer och för hela landet.
Herr talman! Jag tycker inte att beskrivningen är korrekt om man försöker hävda, att här är inget fel när vi själva verket ser områden där utvecklingen verkligen har tagit fart under de senaste två åren. Jag ser framför mig att det kommer att gå allt bättre. Jag är mycket hoppfull. Det tror jag egentligen att Lennart Brunander också är. Jag kommer sent att glömma den uppvaktning jag fick i december för ett och ett halvt år sedan av LRF. Man tackade regeringen för den kraftiga bensinskattehöjningen. Det var äntligen ett verksamt medel för att göra etanolen konkurrenskraftig.

Herr talman! Vad vi nu behandlar är ju egentligen ett gammalt betänkande, som återförvisades till konstitutionsutskottet i november förra året. Därtill har lagts några nya motioner från allmänna motionstiden i januari. Bakgrunden var ju att sedan KU hade justerat sitt betänkande kom regeringens ekonomiska krisprogram. Helt plötsligt hade socialdemokraterna kovänt och ansåg nu att det skulle behöva bli ny en grundlagsberedning. Det ändrade helt förutsättningarna för den beredning som hade arbetat. Det var kanske ett litet lustigt sammanhang -- att så viktiga frågor som grundlagsfrågor skulle behandlas i ett kortsiktigt ekonomiskt krisprogram. Vad socialdemokraterna ville utreda var mandatperiodernas längd och gemensam valdag, gamla välkända frågor. Men det var också valsystemet, och det var kanske den viktiga frågan. Det handlade om att försöka få fram handlingskraftiga regeringar, och man ville diskutera majoritetsval och proportionella val, valkretsarnas storlek och också personval. Man vill även ta upp frågan om riksdagens upplösningsinstitut, frågan om vem som kan utlysa nyval och frågor kring regeringsbildningen. Nu har vi haft sonderande överläggningar mellan partierna för att undersöka om det fanns möjlighet att tillsätta en grundlagsberedning. Det intressanta under dessa sonderingar har varit att de enda frågor som fick diskuteras och sonderas var de fem som statsministern hade plockat fram i sitt ekonomiska krisprogram. Det begränsade naturligtvis möjligheterna att föra en öppen diskussion. Statsministern har nu meddelat att det inte finns några förutsättningar för en ny grundlagsberedning. Den exakta orsaken känner vi inte till, eftersom den inte har meddelats oss som deltog i sonderingarna. Men man kan ändå försöka tänka ut vad det är som ligger bakom, och den troliga orsaken är naturligtvis att det inte har funnits några förutsättningar att riva upp det proportionella valsystemet. När vi har gjort invändningar mot att diskutera det proportionella valsystemet och varit kritiska i det sammanhanget, har socialdemokraterna ofta känt sig förorättade. De tar åt sig detta som en kritik mot dem själva, att de skulle vilja gynna sin egen ställning. Och det är klart att det alltid kan finnas sådana drag i diskussionen när man talar om valsystemet. Men det finns ju faktiskt andra invändningar, mer i sak. När socialdemokraterna diskuterar detta, tycks de alltid utgå ifrån att det största partiet alltid skall vara med vid regeringsbildningar. Så behöver det ju inte alls bli i framtiden. Vi kan komma i ett läge där det finns förutsättningar för att många mindre partier skall ingå i regeringsbildningen. Det blir ju inte lättare att skapa handlingskraftiga regeringar om dessa mindre partier då har blivit diskriminerade av de större partierna. En överrepresentation av de stora partierna löser därför inte nödvändigtvis frågan om att få majoritetsregeringar. Den diskussionen tycker jag att vi skulle kunna föra mer, eftersom det är en mycket viktig saklig invändning. Det är också intressant att se socialdemokraternas turer i de här frågorna under de senaste åren. Den Lund där han gick in på det socialdemokratiska partiets historiska bindningar, det kommunala sambandet och det största partiets överrepresentation. Han redovisade där att man efter 1966 års val började fundera i andra banor. Han hänvisade till ett anförande som Tage Erlander höll i november 1966. Jag citerar ur det: ''Det är kanske chockartat att vi nu börjar tala om proportionell rättvisa. Detta nya system kan verka som om vårt tidigare resonemang om det stora partiets överrepresentation har varit fel. Det går inte att övervinna väljarnas önskan att få en direkt rättvisa och det går under inga omständigheter att driva en valrörelse på dessa grunder. Att hitta ett valsystem -- utom majoritetsval -- som låst ut tanken på att en röst skall vara lika mycket värd i alla konstellationer, är inte möjligt - -.'' Det var ju ett mycket vältaligt försvar för det proportionella valsystemet och att det största partiet inte skall ha överrepresentation. Ingvar Carlsson avslutade med sin egen synpunkt vid den här tiden, alltså i maj 1989. Han sade att det nuvarande valsystemet var en kompromiss. Vi har det system som vi har. Få, om ens någon, förespråkar i dag att vi skall gå ifrån den absoluta proportionaliteten ovanför 4-procentsspärren. Avslutningsvis framhåller han att man får försöka finna majoriteter i riksdagen för att föra en ansvarsfull politik. Ett och ett halvt år senare var Ingvar Carlsson i det ekonomiska krisprogrammet t.o.m. intresserad av att diskutera majoritetsvalssystem och överrepresentation för det största partiet. Men frågan är om det är valsystemets fel att socialdemokraterna haft svårt att föra en kraftfull ekonomisk politik under de gångna åren. Nej, så är det ju inte. Det är den interna splittringen inom partiet som har lett till att riksdagen inte har fått några bra förslag att ta ställning till.

Den tidigare socialdemokratiska handlingsförlamningen har ju varit ett resultat av den brist på egen politik som vi har kunnat notera under de senaste åren. Det är alltså inte bevisat att det skulle vara valsystemets fel att socialdemokraterna har fört in landet i en ekonomisk kris. Det är inte bevisat att det är dags att slänga det valsystem vi har på sophögen. Det finns alltså ingen anledning att nu rusa åstad och ta bort det som är det grundläggande och viktiga i vårt valsystem, nämligen att varje röst är lika mycket värd. Vårt krav på en ny grundlagsberedning kvarstår. Här finns många grundläggande frågor som partierna behöver diskutera. Sådant som mandatperiodens längd, gemensamma valdagar etc. är utrett, och det är bara fråga om politisk vilja att bestämma sig. Men det finns annat såsom t.ex. att förstärka fri och rättigheterna, grundlagsförstärkning av äganderätt och näringsfrihet, frågan om personval, där det skulle bli möjligt att tvinga oss som representerar svenska folket att ha en mer direkt kontakt med våra egna väljare, så att vi känner ett större direkt personligt ansvar för de uppdrag vi har fått från väljarna i valkretsarna. Det handlar också om lagprövningsrätten, dvs. möjligheter för domstolar att pröva lagförslag mot grundlagen. Vi vill också att man skall kunna ha folkomröstningar i alla frågor som gäller grundlagsändringar. Grundlagsändringar är viktiga frågor. I Sverige har vi tyvärr en situation där grundlagsfrågor är väldigt anonyma. Det blev visserligen en liten efterbörd av det första beslut som vi tog för den nya yttrandefrihetsgrundlagen förra veckan, men man kan ju inte säga att det varit någon stor uppståndelse kring den frågan. Vi tycker att det är viktigt att man för ut grundlagsfrågorna ur sin anonymitet och att det blir som i många andra länder, där medborgarna känner att det är viktigt att man har sina grundläggande fri och rättigheter att hålla sig till i grundlagarna när man blir trakasserad av myndigheter. Vi har ju nyligen haft en omröstning i en fråga som gällde en enskild person som i högsta grad blivit trakasserad. Det tog ju många år innan det tog eld i folkdjupet för att försvara denna stackars människa som trakasserats under så lång tid. Kravet på att vi skall ha folkomröstningar i alla grundlagsfrågor i samband med de vanliga valen, innebär naturligtvis också att vi skall ha folkomröstning om inträdet i EG. Det kräver grundlagsändringar eftersom vi skall överlåta viss suveränitet till en annan organisation. Det innebär också ändringar i valsystemet för att man skall kunna välja parlamentariker till EG. Då tycker vi att det är högst naturligt att man har en folkomröstning om de grundlagsändringarna. Folk får en möjlighet att svara ja eller nej. När det gäller en folkomröstning till EG säger många att det kommer att vara kört 1994. Så blir det inte alls om vi får folkomröstningar om grundlagsändringar. Om det blir en majoritet emot blir det inga grundlagsändringar och då kan man inte gå in som medlem i EG. Jag tror naturligtvis inte att det blir resultatet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag något kommentera de frågor som har tagits upp i betänkandet beträffande etik för oss politiker. Det finns ett antal motioner och krav på att vi på något sätt skulle åstadkomma en katalog eller skriftlig överenskommelse med gemensamma etiska regler för oss politiker. Någon har t.o.m. föreslagit talmannen som initiativtagare till ett sådant arbete. Jag tycker att syftet är gott, men jag tror inte att det är möjligt att genomföra. Däremot är det viktigt att debatten får föras öppet och att vi tar åt oss av den. Var och en av oss riksdagsledamöter har ett personligt ansvar för ett hederligt och anständigt uppträdande gentemot väljarna. Det är viktigt att vi inte lovar mer än vi kan hålla i en valrörelse. Det är också viktigt att vi, när vi driver våra egna partiers politik, bemöts med respekt inte minst från massmedia, så att vi kan driva våra egna partiers politiska program. Vi skall inte behöva kompromissa före valdagen. Varje parti strävar naturligtvis efter att få så stort genomslag som det över huvud taget är möjligt för sin egen politik. Det är väljarnas utslag som skall vara avgörande. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga de reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom i betänkandet, men jag yrkar bifall till reservation nr 10, som handlar om personval, och reservation nr 22, som handlar om en ny grundlagsberedning.

Herr talman! Grundlagen skall naturligtvis inte vara oföränderlig, vilket flera talare här har påpekat. Men på något sätt är den ett fundament i politiken, och den skall inte ändras för att en regering skall kunna sitta kvar eller för att ett parti skall behålla en representation. Den skall heller inte ändras för att vi skall slippa kanske oönskade partier, även om de har galoscher och kanske går mot hårdare skodon så småningom. Det skall inte ske med grundlagen, utan det skall naturligtvis ske på vanliga demokratiska vägar. Det är ju partiernas kamp med varandra, mot varandra, som skall avgöra det här spelet och som skall göra att demokratin fungerar. Grundlagen skall däremot ändras, menar jag, när demokratin kan förbättras. Kan vi göra förändringar i grundlagen som förbättrar demokratin, då skall ändringarna göras. Vi menar att det finns vissa förändringar som man kan göra och som redan har varit uppe här. Fyraåriga mandatperioder, skilda valdagar och kanske ett visst personvalsinslag skulle kunna förbättra demokratin. Men proportionaliteten kan inte få röras, därför att en försämrad proportionalitet i valsystemet leder faktiskt inte till en förbättrad demokrati utan till en försämrad demokrati. Så proportionaliteten måste vara något som vi slår vakt om. Det får inte vara som i regeringens propåer i höstas, att man kunde tänka sig att frångå proportionaliteten. Om inte den politiska utvecklingen är den man vill, kan man inte korrigera den på det sättet. Ett område som Bertil Fiskesjö var inne på och där vi skulle kunna förbättra demokratin radikalt är det regionala planet, därför att där fungerar den inte. Det skulle behöva inrättas länsparlament för att få till stånd en vital fungerande länsdemokrati inom alla områden. Där ansluter vi oss till centerns förslag. Det måste skapas en fungerande demokrati på tre nivåer i landet: på den nationella nivån, på länsnivå/regional nivå och på den kommunala nivån. Sedan vill jag ta upp en sak till, och det är etiska regler. Jag håller med om att brutna vallöften är någonting som kan vara svårt att komma åt. Men en sak skulle vi kunna börja med så gott som omedelbart och som vad jag vet gäller i USA, både för senaten och för representanthuset, nämligen att man måste redovisa sina uppdrag och sina ekonomiska intressen, så att det står klart vilka eventuella lojaliteter man har.

Herr talman!

Claes Roxbergh sade här nyss att den viktigaste uppgiften är att demokratin skall förstärkas, om man skall göra förändringar. Jag har tillåtit mig att diskutera även förändringar av valsättet och proportionaliteten från samma utgångspunkt, nämligen den att demokratins viktigaste uppgift är att lösa medborgarnas problem, att vara handlingsduglig. Om man hamnar i en långtgående partisplittring i parlamentet, kan det bli ett schackrande, ett kompromissande och inga resultat. Då är jag alldeles säker på att medborgarna reagerar och inte heller kan anse att det proportionella valsystemet är så heligt att man inte kan ändra på det. Det här är sista gången jag deltar i en författningspolitisk debatt i riksdagen. Romaren Cato slutade alla sina anföranden med: Praeterea censeo Carthaginem delendam esse -- för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Ett tema som jag själv har haft i de författningspolitiska debatterna är: För övrigt anser jag att den proportionella millimeterrättvisan i valsystemet måste avskaffas. Jag gick förra gången vi debatterade frågan så långt i min kritik av minoritets och splittringsparlamentarismen att Bo Hammar fick kalla kårar efter kroppen och med understöd av de borgerliga skickade höstriksdagens första KU betänkande tillbaka till utskottet för en förnyad behandling. Statsminister Ingvar Carlsson hade då inbjudit till överläggningar för att se om det fanns intresse från övriga partier för en beredning i författningsfrågan. Utgångspunkten var just svårigheterna att styra Bo Hammar menade då, att om krisen för vår demokrati verkligen var så svår, måste vi överväga om det behövs mer drastiska åtgärder än de som fanns i det ganska traditionellt uppbyggda betänkandet från den 7 november.

De har, noterade han, inte ens lyckats tillsätta en beredning för att se över de regler som har starkast samband med frågan om hur Sverige skall kunna styras i framtiden. Han pekade då, liksom regeringen gjorde i sin inbjudan till sonderingar, på de frågor som gäller valsystemet, regeringsbildningen, nyvalsinstrumentet och mandatperiodens längd. Bergström gav oppositionen huvudansvaret för att överläggningarna hade spruckit. Från första stund valde oppositionen att tolka Ingvar Carlssons trevare som en manöver för att via författningen säkra ett socialdemokratiskt maktinnehav som inte längre kunde klaras genom proportionella val. Den argumenteringen använde också Birgit Friggebo mot mig i november, men hon var litet försiktigare i dag. Dagens Nyheter pekade också på oppositionskrav som nyss har upprepats i denna debatt. Man ville ha en bredare genomgång, som bl.a. skulle innefatta en stärkning av egendomsskyddet i grundlagen och inrättandet av en författningsdomstol. Eftersom jag brukar anklagas för att företräda ensidiga socialdemokratiska synpunkter, låter jag liberalen Bergström replikera på oppositionens krav. Bergström menade i en artikel i DN att det måste vara möjligt för partierna att pröva hur man skall förbättra förutsättningarna för starka regeringar -- något som rimligen bör vara en för partierna gemensam ambition -- utan att det samtidigt blir nödvändigt att enas också i starkt blockskiljande frågor, såsom graden av domstolsmakt i politiken. Det är kortsynt och troligen oberättigat, skriver Birgit Friggebos partivän, att tolka Ingvar Carlssons initiativ såsom tillkommet av snävaste socialdemokratiska egenintresse. Det kan tilläggas att vi inte kan få någon ny författning förrän 1997. Hur den slår för enskilda partier kan man i dag inte förutse. Vad man däremot vet är att dagens valsystem, genom att så många mandat utfaller redan strax ovanför 4 procentsspärren, främjar partisplittring och tenderar att ge små partier orimlig makt att blockera regeringars handlingsförmåga. Hans Bergström sammanfattar: Det vore mycket mera smakligt att nu på allvar pröva författningens egenskaper i relation till behovet av handlingsdugliga regeringar än att vänta tills ett parlamentariskt kaos har inträtt och förändringar kommer att uppfattas som direkt riktade mot enskilda partier. Jag tycker inte att Birgit Friggebo har lyckats lista ut något särskilt bra svar på dessa frågor. Hon hänger sig delvis åt enkel partipropaganda när hon säger att demokratin inte är i kris endast av den anledningen att socialdemokratin är i kris. Bergström låter sig inte imponera. Demokratin behöver inte vara kärnfrisk därför att socialdemokratin har problem. Andra partier än socialdemokraterna kan efter den 15 september få uppleva att partisplittring försvagar vår demokratis handlingsförmåga och försvårar möjligheterna att bilda regering. Den senaste opinionsundersökningen, publicerad i dag, med ras inte bara för socialdemokraterna utan även för moderaterna och folkpartiet, minskar inte direkt farhågorna för att demokratins handlingskraft kan försvagas ytterligare genom en långtgående partisplittring i parlamentet.

Hon åberopade bl.a. vad Ingvar Carlsson sagt när han promoverades till hedersdoktor i Lund. Carlsson förs även ett resonemang om det proportionella valsystemet. Ingvar Carlsson säger där att det finns två möjligheter: breda koalitioner eller ett valsystem som leder till att antingen vänstern eller högern vinner och därmed får ett klart mandat att regera. Han säger -- och detta står alltså inte i motsats till vad han sade i Lund -- att han i grunden är för ett proportionellt valsystem men att han inte kan undgå att se problemen. Dagens författning, säger han vidare, förutsätter för överskådlig tid samarbete över blockgränserna. Uppnår man inte detta, kan man hamna i en svår situation. Detta bör vi väl inte blunda för. Om vi efter valet i riksdagen får åtta partier, varav flera små som kan bli tungan på vågen och genom utpressning kan få igenom mycket mer än vad deras storlek motiverar -- är det då rättvist? I ett sådant läge kommer det enligt Ingvar Carlsson att bli ett tryck mot skapandet av en författning som ger klarare utslag. Jag vill också till Birgit Friggebo säga att jag inte förnekar att små partier också kan medverka till handlingskraft i demokratin. Folkpartiet och moderaterna utmanar i dag den socialdemokratiska regeringen. De vill ha stöd av kds, medan de knuffar undan centern. Om man nu vill premiera ansvar vore det inte orimligt att tänka sig att tre sådana partier -- ett stort parti och två små partier -- skulle kunna gå samman i en kartell och också, vid en reformering av valsystemet i enlighet med dessa tankegångar, skulle kunna få nytta av en svängning i folkopinionen. Det är inte alls otänkbart. Detta vill jag säga som en replik till Birgit Friggebo. Jag nöjer mig med dessa kommentarer i anslutning till avsnitten om mandatperiodens längd, den gemensamma valdagen, 4-procentsspärren och en ny grundlagsutredning. Jag vill -- för att anknyta till vad Anders Björck sade -- påpeka att majoriteten, bestående av socialdemokrater, moderater och vänsterpartister, säger att det är angeläget att den författningspolitiska debatten fortsätter i syfte att nå de eftersträvade breda politiska lösningarna. Men då bör man inte, när man t.ex. talar om mandatperiodens längd och gemensamma valdagar, vara så blind som Anders Björck. Han förutsatte att det fanns oenighet inom socialdemokratin och att lösningen skulle komma om man ändrade sig inom socialdemokratin. Följde inte Anders Björck folkpartiets landsmöte? Där uttalade sig både Birgit Friggebo och Daniel Tarschys för gemensamma valdagar och en utökning av mandatperioden till fyra år. Vi kan kanske också nå enighet genom att man ändrar sig på annat håll. Men sådana diskussioner bör naturligtvis föras förutsättningslöst. Så några kommentarer till avsnittet om förstärkt lagprövningsrätt, författningsdomstol, m.m. samt de delar av reservationerna som tar sikte på att verka för en förstärkning av skyddet för de medborgerliga fri och rättigheterna. I fråga om lagprövningsrätt och författningsdomstol går skiljelinjen mellan den moderata reservationen och majoritetsskrivningen. Reservationen från folkpartiet och centern står principiellt den socialdemokratiska uppfattningen nära. Det är värdefullt att Birgit Friggebo den här gången placerar sig intill Bertil Fiskesjö och fjärmar sig från Anders Björck. Även den moderata reservationen är försiktig, det medger jag. Moderaterna begär en utredning. Anders Björck lutade sig här mot rättsfonden, men vi vet ju att man inom rättsfonden är beredd att utan större utredningar verka för införandet av en författningsdomstol. Bertil Fiskesjö säger och även i reservationen från folkpartiet och centern sägs, att en författningsdomstol till sin funktion vanligen blir en extra och ibland betydelsefull politisk instans. Vi socialdemokrater skriver gärna under på vad som sägs i reservationen, nämligen att de känsligaste frågor en författningsdomstol har att ta ställning till lätt blir sådana som det råder politisk strid kring. En politisering av tillsättningen av domare är därför svår att undvika. Jag delar uppfattningen att det måste anses diskutabelt att lägga politisk makt på instanser av vilka det inte kan utkrävas politiskt ansvar. Jag vill tillägga att vi också är överens om att det är önskvärt att domstolarnas lagprövningsrätt används i så liten utsträckning som möjligt. För att åstadkomma detta måste statsmakterna ägna stor omsorg åt lagstiftningens kvalitet och gärna före beslut lyssna till lagrådets synpunkter. I samband med att de borgerliga partierna för fram krav på en utredning talar man också om behovet av en genomgång av de delar av grundlagen som gett upphov till tolkningstvister. Nyligen blev vi överens om en ny yttrandefrihetsgrundlag. Birgit Friggebo och jag citerade i det sammanhanget ett uttalande från yttrandefrihetsutredningen om den lyckade paradox som bestod i lagstiftarnas ambition att sätta genomtänkta spärrar för sina egna möjligheter att ge sig på medborgarnas fri och rättigheter. Då handlade det emellertid om yttrandefriheten och de andliga friheterna, inom vilket område värdegemenskapen är stor i det svenska samhället. Det är förhållandevis lätt att reglera de grundläggande spelreglerna inom vårt demokratiska system. Här hamnar en jurist, som sitter i något kontrollerande organ som t.ex. lagrådet, inte i något egentligt dilemma. Men frågan om beskattningsmaktens gränser och skyddet för äganderätten är i hög grad ett politiskt tvisteämne, vilket gör att en juridisk överprövning blir principiellt känsligare. Ett juristorgan hamnar såsom politiskt oansvarigt organ i en svårare sits än då det skall tolka yttrandefriheten, där vi sällan har en upphetsad valkampanj eller politisk strid. Petrén, Myhrman och Strömholm har beträffande beskattningen av medborgarna -- och de vill införa det i en ny grundlag -- sagt att ''den genom omfattning, syfte eller eljest inte får framstå som oskälig i ett demokratiskt samhälle''. Jag ifrågasätter i vilken utsträckning detta faktiskt innebär en förstärkning av skyddet för medborgarna. Den centrala svaghet som ligger i ordet ''skatt'', den luddighet som ligger i detta begrepp, kvarstår ju. Där finns också det diffusa begreppet ''skälig''. Jag tycker inte att man skall föra in sådana oklarheter i grundlagen. Risken är då att man får en debatt som i realiteten är en politisk debatt men som förs i konstitutionella och juridiska termer. Bertil Fiskesjö talar om behovet av att skapa klarhet, att nå fram till rätta tolkningar, som han säger. Grundlagen, sade han nyss, skall vara så klar att den inte behöver uttolkas. Jag vill svara: Grundlagsreglerna kan bara uttrycka en politisk vilja i många avseenden och ge viss allmän vägledning. De kan inte -- det gäller särskilt i kontroversiella frågor -- inte i detalj föreskriva för vilka syften eller i vilken omfattning staten får begränsa äganderätten och näringsfriheten. Därför tror jag inte att bestämmelserna, i varje fall inte i dessa avseenden, kan bli så mycket mer precisa än de är. Sammanfattningsvis vill jag säga att man måste vara mycket försiktig med att i politiskt kontroversiella frågor genom grundlagsregler inskränka riksdagsmajoritetens rätt att besluta. Om grundlagen inskränker möjligheterna att lansera förslag till riksdagen inom viktiga områden, då inskränker man också demokratins verkningskrets.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

Herr talman! Ett proportionellt valsystem kräver ansvar av partierna. Det kräver att partiegoismen ibland får vika för detta ansvar. Kompromissen måste bli ett tillåtet verktyg och inte vara, som det ibland är, ett skällsord. Det måste bli tillåtet för partierna i denna riksdag att kompromissa för att få till stånd en kraftfull politik. Det innebär att partierna inte till hundra procent kan föra sin egen politik. Det är detta som skapar våra kommunikationsproblem med väljarna. Om vi nu har ett proportionellt valsystem måste vi kunna övertyga våra väljare om att partiet vill en sak men att vi i den parlamentariska situationen måste kompromissa åt det håll som vi har lovat våra väljare att vandra. Det kan innebära att vi inte når ända fram. Om partierna i någon liten utsträckning gör avkall på partiegoismen finns det enligt min mening möjligheter att bilda regeringar. Självklart är det så. Så till frågan om den blockerade handlingskraften och talet om att de partier som ligger strax ovanför 4-procentsgränsen får alldeles för många mandat. Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning lär dessa ''små'' partier inte få strax över 4 % av rösterna utan mer än 10 %. De tycks få fler röster än både centern och folkpartiet. Om det skall göras något för att få en stabil politik enligt den modell som Olle Svensson föreslår, så hamnar vi i ett majoritetssystem som liknar det engelska. Det är väl inget system som vi kan tänka oss. En sådan situation skulle föra oss långt tillbaka i tiden. Låt oss i stället gå ut på den politiska arenan och slåss för våra åsikter. Väljarna begriper nog mycket mer än vad vi tror att de gör. Jag tror att väljarna kräver att de som väljs in i denna riksdag tar ett ansvar för att vi skall få en fungerande regering.

Herr talman! Olle Svensson uppehöll sig utförligt vid frågan om vårt valsystem och redovisade samma principer som han har talat för i denna kammare många många gånger. Han anser att valsystemet måste bli föremål för en grundläggande reformering. Trots Olle Svenssons utläggning i detta ärende fick jag inget klart grepp om vad det är han vill ha. De ledamöter som befinner sig i kammaren just nu har alla sysslat mycket med författningsfrågor och är vana vid att föra ned resonemangen på konkret nivå. Låt mig fråga Olle Svensson: Hur skall det valsystemet se ut som Olle Svensson förordar? Är vidare Olle Svensson representativ för det socialdemokratiska partiet när det gäller att ta bort det proportionella valsystem såsom det nu ser ut? Det vore intressant att få besked om detta. Vad gäller de överläggningar som det inte blev något av lutar sig utskottets ordförande mot en tidningsredaktör på Dagens Nyheter, och det kan han förstås göra. Men det är inte denne tidningsredaktör som vi diskuterar med här i kammaren. Han deltog inte i överläggningarna och vet inte hur de gestaltade sig. Vid det tillfälle då jag deltog i förhandlingarna gav inte socialdemokraterna någon som helst antydan om vad de ville. De talade i ungefär samma ordalag som man gjorde i det beryktade krisbrevet. Under sådana omständigheter är det naturligtvis mycket svårt för den som har blivit kallad till ett sammanträde av detta slag att lägga fram konstruktiva förslag. Olle Svensson beklagar att det inte blev någon utredning, men det är lätt ordnat. Centerpartiet och folkpartiet har avgivit en reservation till dagens betänkande, och det enda som behövs är att socialdemokraterna röstar för den reservationen. Då blir det en begäran från riksdagen till regeringen om att tillsätta en utredning. I denna replik hinner jag inte gå in på andra frågor. Jag hoppas dock att i ett senare inlägg kunna återkomma till frågorna om lagprövningsrätt och författningsdomstol.
Herr talman! Det var en våldsam avhyvling som Olle Svensson gav svenska folket, väljarna, för att de ibland behagar rösta på ett sätt som gör att det blir litet splittring här i kammaren vad gäller antalet partier. Visst kan man stå i denna talarstol och moralisera över att folket inte röstar som man vill, men det skulle nog inte ens den gamle romerske senatorn Cato, som Olle Svensson åberopade, göra. Han var för övrigt en gammal bitvarg som var kort och koncentrerad samt visste vad han ville. Under de senaste tio åren har det förekommit ett antal utredningar. Den första kom till år 1979 med anledning av en artikel av Hans Gustafsson i Svenska Dagbladet. Han sade att det nu var dags att avskaffa den gemensamma valdagen. En utredning tillsattes. Därefter spelade han gitarr i TV och sade ett och annat, och så blev han överkörd av sin egen partiledning. Det hände ingenting. Men skam den som ger sig. Det togs nya tag av en justitieministergrupp, och justitieminister Ove Rainer -- jag har anteckningarna kvar -- meddelade oss att det skulle bli en uppgörelse med skilda valdagar och fyraåriga mandatperioder. Det hela var mycket högtidligt. Tjänstemännen skrev ned vad som skulle gälla och talade om ett historiskt ögonblick. Det gick några månader och vi frågade när vi skulle skriva på och justera överenskommelsen. Då fick vi beskedet att Olof inte var med på noterna. Därefter avslutades diskussionerna. Allt detta kan beläggas. Men skam den som ger sig. Hilding Johansson lade fram ett förslag om en folkstyrelsekommitté. Vi fick veta att man äntligen hade resonerat sig samman inom socialdemokratin och att en nya utredning skulle tillsättas. Den socialdemokratiske partisekreteraren skulle ingå i utredningen, och det skulle vara en garant för att den arbetade snabbt. Något år gick och vi fick höra Hilding Johansson säga: Vi vet nog vad vi i den här utredningen tycker, men andra i partiet tycker inte som vi. Därmed gick också den tredje utredningen åt skogen. Det är därför, herr talman, som vi i moderata samlingspartiet säger att vi förvisso har andra saker att syssla med än att en fjärde gång gå på samma nit och i onödan resonera om detta. Vi måste från början få klara besked om att det finns en politisk majoritet inom socialdemokratin för att ta itu med de grundläggande frågorna. Så fort denna majoritet finns kan jag försäkra Olle Svensson om att vi kommer att ställa upp och diskutera alla de grundlagsfrågor som kan vara lämpliga att ta ställning till.

Herr talman! I likhet med Bertil Fiskesjö förstod jag inte syftet med sonderingarna om en författningsberedning. Varje parti kallades för sig, och det fördes alltså ingen gemensam diskussion mellan partierna. Vi fick redovisa våra uppfattningar i de författningspolitiska frågorna. Socialdemokraterna kunde lika gärna ha läst våra motioner för att få veta vad vi ville åstadkomma. Det gjordes inga som helst ansträngningar för att försöka sammanjämka ståndpunkterna eller efterfråga hur det skulle gå till att komma överens och arbeta vidare med frågorna. Om det är så som Olle Svensson beskriver situationen, nämligen att det är fullständigt kaos i Sverige vad gäller möjligheterna att regera landet, då förstår jag inte varför inte regeringen har ansträngt sig mer för att få till stånd en ordentlig diskussion om det fortsatta arbetet med författningsfrågorna. Jag kan tyvärr inte komma ifrån och upplever det mer som att Ingvar Carlssons frustration över den interna splittringen har lett fram till den ekonomiska krisen. Det tycks ha funnits ett behov hos regeringen att säga att man inte själv har ansvar för den uppkomna situationen utan att det är det parlamentariska läget, dvs. de andra partierna, som har skapat den. Men så är det ju inte. När regeringen har samlat ihop sig, tryckt ned LO i golvet och lagt fram vettiga förslag, då har det ju gått ganska lätt att få breda majoriteter i riksdagen. Lever vi verkligen i det kaos som Olle Svensson vill beskriva här? Är det så att landet inte styrs? Visst är det svårt att bilda majoritetsregering i Sverige, och just nu lever vi med en minoritetsregering. Alla partier kommer att ha svårt i det parlamentariska läge som nu råder. Jag vill erinra mig diskussionen när miljöpartiet skulle in här vid förra valet. Många beskrev vilket kaos det skulle innebära och vilken utpressning det skulle medföra, precis det som Olle Svensson säger nu också. Hur har det blivit? Jag har inte märkt något. Nog har väl miljöpartisterna försökt, men inte har det åstadkommit särskilt mycket kaos att de sitter här i kammaren. Olle Svensson måste nu gå in i en saklig diskussion om vad han vill åstadkomma. Om man stärker det största partiet eller de största partierna och om vi har ett läge där det kan finnas förutsättning att bilda regering där även mindre partier skall ingå, är det då så att man får en mer handlingskraftig regering om ett av de största partierna befinner sig i opposition och har förstärkt sin ställning via valsystemet? Svara på den frågan. De argument ni kommer med och de förändringar ni vill göra löser inte de problem som ni beskriver.

Herr talman! Olle Svensson bekräftar här min misstanke att man inom socialdemokratin inte vet hur man vill ha det. Det är mycket enkelt att komma med svepande påståenden om att vi skall förstärka regeringsmakten. Det kan man naturligtvis diskutera. Hur skall det gå till och på vilket sätt? En sådan här fråga blir intressant att diskutera först när man får konkreta handlingsalternativ. Jag har inte sagt nej till någon grundlagsutredning, utan jag ville tvärtom gärna ha en sådan. Det var socialdemokraterna som efter överläggningarna konstaterade att de inte ville ha någon ny grundlagsutredning. Från centerpartiets och folkpartiets sida framhärdade vi i utskottsbetänkandet och har en reservation som kräver en utredning. Många frågor kan tas upp till diskussion. För klarhets skull vill jag säga att jag inte ser några som helst möjligheter att ändra det proportionella valsystem som vi nu har. Det skall finnas mycket starka argument och det skall i så fall konkret kunna visas att de förändringar man föreslår leder till de eftersträvade resultaten. Någon sådan bevisning har inte alls förts ifrån socialdemokratisk sida. Det har bara gällt ett slags frustrering och att man tycker illa om den nuvarande situationen. Det är folket som bestämmer. Riksdagen får naturligtvis ta sitt ansvar i alla lägen och förverkliga folkviljan såsom den kommer till uttryck i de allmänna valen. Det uppfattar man inte som märkligt i Danmark, Norge, Finland och i en lång rad andra länder med proportionella valsystem. Man löser eller tar åtminstone itu med landets problem under de förutsättningar som folket har gett i allmänna val. Jag instämmer i Olle Svenssons konstaterande om att lagprövningsrätten skall användas så litet som möjligt men att den skall finnas kvar. Det framgår även av vår reservation, och det är vår linje. Förutsättningen för det även i framtiden är naturligtvis att grundlagen -- som jag brukar säga -- hålls fräsch. I vår motion har vi angett en lång rad frågor där vi har varit oense och där vi behöver sätta oss ned och diskutera. Det gäller myndighetsbegreppet, avgränsningen mellan skatter och avgifter, retroaktiv beskattning, normgivningsmaktens fördelning och en långa rad andra sådana frågor. Jag skulle vilja fråga Olle Svensson: Vad är det för fel att se till att grundlagen är sådan att vi kan tillämpa den utan att råka i gräl med varandra?
Herr talman! Eftersom Olle Svensson har åberopat de överläggningar vi hade, vill jag ändå för ordningens skull bara bekräfta vad som har sagts av Bertil Fiskesjö och Birgit Friggebo. Det handlade icke i praktiken om några överläggningar. Jag representerade mitt parti. Vi träffades den 13 februari under 45 minuter hos Jan Bergqvist på hans kontor. Vi drack en kopp kaffe och fick utomordentligt gott kaffebröd, det vill jag gärna få antecknat i protokollet. Vi fick tillfälle att redogöra för vad vi tyckte i de här frågorna, och sedan hörde icke jag eller någon annan hos oss ett skvatt om detta förrän vi i tidningarna fick läsa att det inte fanns några förutsättningar för vidare samarbete på det här området. Detta är vad som har hänt. Några diskussioner eller något liknande har faktiskt inte förekommit mellan partierna för att få till stånd någon form av gemensam plattform i det här avseendet. Jag har en bestämd känsla av att vad som sades i krispaketet i höstas när det gäller den författningspolitiska delen vid närmare eftertanke upplevdes som förhastat. Man var tvingad att kratsa kastanjerna ur elden, och då fann man den här formen genom s.k. överläggningar. Då hade man ändå en ursäkt, eftersom man inte bara kunde hoppa av det man sade under hösten på detta område. Till Olle Svensson vill jag gärna säga att det är självklart att det är problem för en regering som inte har egen majoritet. Det är inget unikt för Sverige. Det gäller runt om i den demokratiska världen. Men bara för att de här problemen finns kan vi inte med författningens hjälp konstruera fram en situation där ett parti -- herr Svensson tänker naturligtvis på sitt eget parti -- mer eller mindre automatiskt skulle ha majoritet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis erinra om att i det valsystem som kanske ger de största felaktiga utslagen ur proportionell synpunkt, det engelska, hade man så sent som i slutet av 70-talet en situation där den sittande regeringen hade en enda rösts övervikt i underhuset. När man förlorade den i samband med ett fyllnadsval tvangs man avgå. Detta om något visar att icke ens med ett utpräglat majoritetsvalsystem kan det största partiet få någon form av evig garanti för att kunna regera vidare, och det skall självfallet inte ha det heller.

Herr talman! Olle Svensson ville anföra regeringskrisen förra året som bevis för det kaos som råder i vad gäller det parlamentariska läget i Sverige. Jag höll på att säga gudskelov för denna regeringskris. Den stoppade ändå de helt idiotiska förslag som skulle ha lett fram till det totala regleringssamhället. Finansministern tvingades lägga fram dessa förslag mot bättre vetande. Man kan nästan befara att regeringskrisen delvis tvingades fram därför att man skulle ge finansministern möjlighet att avgå, vilket han hade aviserat internt i regeringen vid ett tidigare skede. Jag tycker att det har kommit en del bra förslag från regeringens sida under senare tid, men först sedan krisen var ett faktum. Det har då funnits en majoritet och man har kunnat föra en någorlunda hyfsad politik. Jag tycker att socialdemokraterna har gett upp för snabbt när det gäller den här frågan. Det kan bero på den egna frustrationen man känner när det går utför. De här ståndpunkterna skulle kunna få mera respekt om det inte vore så att det är fråga om gamla ståndpunkter som socialdemokraterna har haft mycket länge. Handlingskraft fås därigenom att man har en stark politik, att man vill åstadkomma riktiga förändringar och att man vill genomföra dem. När det gäller de nya partierna som försöker tränga sig in i riksdagen måste vi bekämpa dem med argument och debatt och med jämförelser med vår egen politik. Vi skall bekämpa dem med blanka vapen. Det finns inga förutsättningar för att få en mer grundläggande grundlagsutredning. Det finns dock en fråga som utskottsmajoriteten säger att det inte finns något intresse för. Det gäller personvalsfrågan. Jag är inte så säker på att utskottet har rätt. Även inom socialdemokration höjs det nu röster för att det vore av intresse att öka möjligheterna till personval. Det kanske i viss mån faktiskt skulle kunna bidra till att minska intresset för de nyare partierna och motverka -- jag vill inte kalla det politikerförakt -- den uppfattning som finns hos många väljare om att de inte har förtroende för oss politiker. Men inte ens den frågan vill socialdemokraterna gå vidare med. Varför vill man inte ta itu med åtminstone personvalsfrågan, Olle Svensson?

Herr talman! Min första författningspolitiska debatt 1969 förde jag med Per Ahlmark, och jag kan försäkra att den var mycket livligare än den debatt vi för i dag. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi har en diskussion kring dessa frågor. Till Bertil Fiskesjö vill jag säga att jag bara försökte påvisa svårigheterna att i grundlagen skapa klarhet kring vissa frågor. Jag tycker att Bertil Fiskesjö var en aning för optimistisk i sin plädering för att man genom preciseringar skulle kunna uppnå större enighet i dessa frågor. Jag tror att det blir svårt att vinna enighet om dessa preciseringar. Till Birgit Friggebo vill jag säga att vi vill åstadkomma diskussioner kring frågorna om att skapa förutsättningar för starka regeringar, men självfallet har vi ingen övertro på att man genom författningsregler skall kunna åstadkomma detta. Men nog borde vi väl alla vara överens om att det här har skett en fantastisk utveckling. Mellan åren 1917 och 1988 hade vi fem partier. Nu har vi sex partier, och det kan bli åtta. Självfallet blir då svårigheterna större att skapa regeringar som kan lösa medborgarnas problem. Då kan det väl inte vara fel att diskutera om man genom ändringar i valsystemet, t.ex. reglerna för nyval och mandatperiodens längd, kan skapa bättre förutsättningar för en stark regering. Jag tycker inte att man här behöver ha några färdiga lösningar, utan avsikten var att på lång sikt inför den reform som måste komma så sent som 1997 börja diskutera dessa frågor. Utan tvivel återkommer denna fråga när folk börjar uppleva de svårigheter som kan skapas på grund av partisplittringen i parlamentet. I frågan om personval vill jag säga att jag medverkade till ett förslag i folkstyrelsekommittén om ett ökat personvalsinslag. Det förslaget väckte föga intresse och ledde därför inte till någon proposition.

Herr talman! Jag har engagerat mig något i en del författningsfrågor och även i frågan huruvida vi borde ha etiska regler för politiker. Frågan är för det första vilka krav man skall ställa på politiken, för det andra vilka krav man skall ställa på debatten och för det tredje vilka krav man skall ställa på riksdagsledamöterna eller på politikerna över huvud taget. Kring frågan om hur sanningsenlig den presenterade politiken är har det varit en viss diskussion. Saken togs upp bl.a. av Birgit Friggebo den 7 november förra året när vi diskuterade dessa frågor. Det kan vara svårt att utforma sådana här etiska regler. Jag vill här nämna en intressant sak. Det här problemet är gammalt. I debatten förra året nämndes Pontus Pilatus -- han undrade ju vad som är sanning. Jag erinrade mig en händelse i brittiska parlamentet år 1812. Då mördades den brittiske premiärministern Spencer Perceval. Han blev premiärminister år 1809 då han efterträdde Portland. En straffånge som hade vägrats nåd gick direkt efter det han kom ut från fängelset till parlamentet. Han hade fått tag i en pistol och hade ur sin synpunkt turen att möta kabinettet med premiärministern i spetsen. Straffången tog upp sin revolver och sköt premiärministern, som då utropade: ''I am murdered'' . Om denna händelse berättades det i alla läroböcker i historia i England med det intressanta tillägget, att detta var första gången som en brittisk premiärminister talade sanning i underhuset. Det kan alltså finnas anledning att trycka på de här kraven. Vad som förvånar mig är att konstitutionsutskottet har en så utomordentligt svag argumentering mot önskemålet om att vi skall låta formulera etiska regler. Jag har kallat det för Handbok i etik, men man kan naturligtvis kalla det vad som helst. Utskottet erinrar om att det finns etiska regler för olika yrkesgrupper, t.ex. advokater och andra jurister och för journalister. Etiska regler förekommer även inom företagsvärlden liksom inom sjukvården för läkare och sjuksköterskor. Men så skriver utskottet att det inte är något yrke att vara politiker. Men visst är det väl ett yrke att vara heltidspolitiker. För mig är den verksamhet från vilken en människa har sin huvudsakliga bärgning ett yrke. Vi har alltså en mängd yrkespolitiker, och jag tycker därför att konstitutionsutskottets argumentering att vi utövar våra mandat på grund av väljarnas förtroende är helt ohållbart. Men alla andra människor här i samhället som får en uppgift har fått någon eller någras förtroende att fullgöra dessa uppgifter. De skiljer sig alltså inte i något avseende från politiker. Det argumentet tycker jag därför att utskottet borde upphöra med. Vidare skriver konstitutionsutskottet ''att en grundläggande strävan i det författningspolitiska arbetet har varit att i så liten utsträckning som möjligt reglera partiernas verksamhet och inre förhållanden.'' Men här är det ju inte fråga om att reglera partiernas inre verksamhet. Detta är ju nonsens! Konstitutionsutskottet, riksdagens förnämsta utskott, har här en argumentering som ligger på grundskolenivå -- ursäkta om det finns några elever från grundskolan på läktaren! Litet längre fram skriver utskottet: ''Det ankommer på partierna och ytterst väljarna att tillse att deras företrädare i valda församlingar utövar sina uppdrag på ett moraliskt acceptabelt sätt.'' Det är naturligtvis riktigt, och det är ingen som har argumenterat emot det.

Det är ju nonsens! Om man ställer etiska krav på en politiker, skulle det alltså försvåra hans verksamhet att tillvarata väljarnas intressen! Skall därmed underförstås att han inte får fortsätta att ljuga längre? Eller vad menar man egentligen? Vidare skriver utskottet: ''En detaljerad reglering skulle också kunna uppfattas som ett ingrepp i den grundlagfästa yttrandefriheten.'' Det är ju inte fråga om några detaljerade ingrepp i partiernas verksamhet. Den här argumenteringen är ju så dum att jag häpnar. Det finns all anledning att ställa etiska krav på politiker, på den politiska debatten och på det politiska budskap som de olika partierna för ut. Jag har även engagerat mig i diskussionen om personval. I den frågan förekommer också en mycket egendomlig argumentering. Man säger att vi för att göra debatten intressantare och få väljarna engagerade måste ha ett ökat inslag av personval. Det finns emellertid ingen som har kunnat påvisa att man får bättre politiker därför att man har personval. Se på Finland, England och USA! Kan någon påstå att man där har ett bättre urval av politiker? Det mest fantastiska är att man sedan har ett förslag om att minska antalet ledamöter i kammaren. Förslaget är att antalet skall minskas med 100 ledamöter. Det skulle vara intressant att få veta vilka hundra ni vill bli av med. Är det de senast valda, är det suppleanterna eller är det de äldsta? Jag tillhör pensionärerna här i riksdagen och undrar om det är vi som skall ut först, så att det blir bara 249 ledamöter kvar. Man säger att detta är en förutsättning för att riksdagen skall kunna arbeta bättre. Detta är också nonsens. Hur kan i så fall det brittiska underhuset med 650 ledamöter fungera, för att inte nämna överhuset med 1 200 ledamöter? I överhuset är dock de flesta så gamla att de inte orkar gå dit, och därför är det inte något problem där. Det västtyska parlamentet hade 512 ledamöter, det franska har 577 och det i USA 435. Det är väl inget problem för dessa parlament att fungera. Samtidigt som man vill minska antalet ledamöter vill man ha personval för att politikerna skall kunna hålla bättre kontakt med väljarna. Jag har ungefär 15 000 väljare bakom mig. Om antalet ledamöter skall minskas med nästan en tredjedel, kommer det givetvis att stå fler väljare bakom varje ledamot, och då blir det naturligtvis ännu svårare att hålla kontakt med väljarna. Är det bättre i USA, där en ledamot av representanthuset har 350 000 väljare bakom sig? Han har inga som helst möjligheter att hålla kontakt med sina väljare. Därför tycker jag att inte heller den argumenteringen håller. I anslutning till detta krav på personval vill jag peka på det utbredda hyckleri som förekommer. Se hur det har gått till i olika valkretsar i Sverige! I Stockholms län t.ex. har man haft provval inom mitt parti. Ett provval är ju så nära man kan komma ett personval, eller hur? Men här struntade man i stor utsträckning i resultatet av provvalet. En ledamot som hamnade på adertonde plats vill jag minnas att man plockade in på åttonde plats på riksdagslistan, medan riksdagsledamöter som kom på sjunde resp. nionde plats flyttades till tolfte och fjortonde plats. Vi har för närvarande tio mandat i Stockholms län. Man tog alltså ingen hänsyn till provvalet, samtidigt som det här hävdas att vi skall ha ett ökat inslag av personval. Då hävdar en del att det är så få som deltar i provvalet, kanske mellan 10 och 20 % av väljarna. I Stockholms län ligger man på ca 20 % av de partianslutna, vilka i sin tur utgör en bråkdel av det totala antalet väljare. Det hävdas då att det är dessa som är mest engagerade och känner de personer som ställer upp i provvalet och att provvalet därför verkligen bör vara utslagsgivande. Men när man inte vill acceptera resultatet av provvalen kan jag inte förstå hur man kan argumentera för personval. I Göteborg var det ännu mer häpnadsväckande. En riksdagsman kom där på fjärde plats i provvalet, men han spolades helt från listan. Det finns ett argument för personval, nämligen att vid personval kan inte partiledningar inom distrikten ta föra fram vissa kandidater och strunta i provvalen. Här får väljarna möjlighet att pricka för den kandidat som de vill ha in i riksdagen. I så fall tror jag inte att det går att möblera om och utan vidare spola etablerade politiker, vars arbete det inte har riktats någon kritik mot. Nu säger konstitutionsutskottet, och det tycker jag också är häpnadsväckande, att man inte vill ha någon utredning om personval. Utskottet skriver att tidigare förslag i den riktningen fått ett svalt mottagande, och detta uppfattas av utskottet som att det inte föreligger ett tillräckligt stort intresse för personval. Utskottet skriver att det tidigare inte var meningsfullt med en utredning, och utskottet gör samma bedömning i dag. Jag frågar mig: Lever detta utskott i ett vakuum? Jag börjar undra om inte ''KU'' skall betraktas som en speciell förkortning för ''vakuum'', som betyder tomhet. Jag tycker att de argument som konstitutionsutskottet presterar är mycket tomma. Om det är någonting som har debatterats under senare tid är det väl frågan om personval och antalet riksdagsledamöter -- för att inte tala om deras löner och arvoden, som är en ännu intressantare fråga! En annan fråga som har diskuterats är mandatperiodens längd. Men utskottet gör samma bedömning som tidigare att det inte föreligger ''tillräckligt intresse''. Detta visar att antingen följer konstitutionsutskottets ledamöter inte med i debatten eller också har man slumrat när man skrivit detta betänkande, som i betänklig grad erinrar om tidigare yttranden. Jag hoppas ändå, herr talman, att det så småningom blir en utredning om personval. Det finns argument både för och emot personval, och debatten som pågår är i ganska många avseenden oklar. Därför är det verkligen av nöden att det blir en utredning av denna fråga.

Fru talman! Hugo Hegeland sade bl.a., bland mycket annat, att det finns anledning att ställa etiska krav på den politiska debatten. När jag lyssnade till vad Hugo Hegeland hade att säga om konstitutionsutskottet blev jag benägen att ivrigt instämma i hans påstående. Det var rallarsvingar från Hugo Hegelands sida. Jag skall inte moralisera över det. Det må vara tillåtet i en politisk debatt att gå till vissa överdrifter för att bättre belysa det man tycker är angeläget, och man måste ha möjlighet att tala efter sitt eget temperament.

Jag vägrar att ta på mig själv dessa etiketter såsom de påklistras av vissa debattörer här i riksdagen och även av en och annan utanför denna riksdag, personer som försöker komma in i riksdagen och därför framställer sig som särskilt hederliga. Vad den konkreta frågan gäller är ju på vilket sätt särskilda etiska regler för politiker skall sättas upp och vad dessa regler skall innehålla för att de skall vara meningsfulla. Hur skall man avgöra om någon bryter mot dessa regler eller ej? Helt allmänt tycker jag att den debatt som har förts i dessa frågor stryker den vulgärdebatt medhårs som för närvarande förekommer i samhället angående politiker. Denna debatt är en av orsakerna till i varje fall vissa nya uppblossande partier. Jag skäms inte ett dugg för att ha varit politiker under halva mitt verksamma liv. Jag skäms inte för någonting som jag har varit med om att argumentera för och besluta om. Jag anser mig inte ha begått några oetiska och omoraliska handlingar. Samma känsla har naturligtvis de allra flesta som har varit politiskt aktiva och politiskt verksamma. Man har kämpat på och gjort så gott man har kunnat. Man har arbetat för det som man har trott på, slagits för det och kanske tagit till ett och annat överord i hetsiga debatter. Men det tycker jag i och för sig inte är någonting att uttala moraliska förkastelsedomar över. Vi måste någon gång, från aktiva politikers sida, våga stå upp och försvara demokratins grunder, den fria politiska debatten samt den omständigheten att det finns olika politiska partier som kämpar mot varandra på grund av att man står för olika idéer. Jag tycker att det är väldigt farligt om vi bara bockar, bugar och slickar i oss alla dessa överdrivna och sakligt ogrundande floskler som vräks mot aktiva politiker. Det bidrar också till att skrämma bort människor från politiken, människor som vill göra en seriös insats, och i stället locka dit skojare. Vi får akta oss för att själva karakterisera politikerrollen på ett sådant sätt att vi skrämmer bort de bästa i samhället från politisk verksamhet.

Fru talman! Bertil Fiskesjö talar om rallarsvingar, och han får gärna uppfatta det så. Men det intressanta är om han kan påvisa något felaktigt i det jag sade eller att jag inte höll mig till sanningen. Jag vill hävda att jag absolut gjorde det. Bakgrunden till detta s.k. politikerförakt eller misstroende är att folk tycker att politiker inte agerar som de säger. De lovar en sak och gör en annan. Man har haft olika affärer också, vilket inte heller lär vara obekant. Men utskottet har ytterligare ett, som jag tycker, erbarmligt argument. Man säger: ''Utskottet vill i sammanhanget'' -- det handlar om formulering av etiska regler för politiker -- ''framhålla att en grundläggande strävan i det författningspolitiska arbetet har varit att i så liten utsträckning som möjligt reglera partiernas verksamhet - -. Av vad som anförts framgår att utskottet inte finner det troligt att det skulle gå att uppnå enighet mellan alla politiska partier om annat än mycket allmänt hållna etiska regler för politisk verksamhet.'' Det är mycket möjligt, men skulle vi resignera bara därför att det inte går att uppnå annat än allmän politisk enighet, skulle vi inte kunna göra mycket. Då får man kompromissa, vilket inte lär vara obekant för Bertil Fiskesjö. Det argumentet är alltså helt ohållbart. Vi vill ha en utredning som tittar på om det går att formulera några regler. Hur i all världen kan man göra det för medicinare, jurister, journalister, t.o.m. för företagare och på en del andra områden? Men när det gäller politiker går det inte. Då kränker vi demokratin. Då skall vi försvara demokratin, säger Bertil Fiskesjö, och inte dra ner den politiska debatten. Det är också ett nonsensargument, det har inte med saken att göra. Varför går det inte att formulera etiska regler för politiker, framför allt heltidspolitiker, när det går att göra det för en rad andra yrkesgrupper? Medicinare har haft etiska regler sedan antikens tid. Även inom rättsväsendet ställs höga krav. Om vi verkligen skall kunna vända det ökande politikerföraktet, tror jag att en förutsättning är att vi ställer särskilda krav på aktiva yrkesverksamma politiker. Vi utsätts ju alltid för en offentlig belysning. Därför ställs faktiskt större krav på oss. Vi har en ständig bevakning över oss, vilket är helt riktigt i ett parlament. Jag tror att det skulle underlätta för åtskilliga politiker om vi ändå hade en enkel etisk kodex eller en handbok. Där går det att reservera sig. Det kan Bertil Fiskesjö, och alla som vill, göra om det inte passar.

Herr talman! Fru talman! I det här parlamentet går man inte ens så långt som man gör i vissa andra parlament. Vi är faktiskt sämre än vad man är i USAs kongress. Där ställs det vissa krav på en offentlig redovisning, t.ex. att man skall ange vilka intressen man företräder. Ett minimikrav vore att vi åtminstone nådde upp till de krav i detta avseende som andra parlament ställer, för där utgör inte detta något problem. Vi i milijöpartiet har avgett en reservation till detta betänkande, som jag trots allt vill yrka bifall till. Reservationen handlar om etikregler för politiker. Jag avser att begära votering om denna reservation. Om andra yrkesgrupper såsom läkare och ingenjörer kan klara av detta med etikregler, undrar jag varför i hela fridens namn inte politiker skulle kunna klara det. Det borde inte vara så märkvärdigt att komma överens om de spelregler som vi politiker skall hålla oss till. Ett fåtal kan inte skapa sådana regler, utan de kan införas endast genom ett consensusbeslut, för detta är någonting som vi alla måste vara överens om. Det vore nog nyttigt med etikregler. Vi skulle skärpa oss i vissa sammanhang och inte låta löften och annat alltför lättvindigt halka över våra läppar.

Fru talman! Det är svårt med kommunikation. När man vill missförstå, så gör man också det. Bertil Fiskesjö vrängde då till det. Jag gav bakgrunden till de etiska principer som läkarna tog fram. Jag gjorde ingen jämförelse mellan politikers inställning och de uppfattningar som låg bakom läkarnas etiska regler. Bertil Fiskesjö efterlyste konkreta förslag. Jag har publicerat ett antal sådana förslag och dem har jag byggt på vad som gäller för olika yrkesgrupper. Dessa förslag har diskuterats och jag har tagit intryck av debatten. Jag är beredd att arbeta vidare på den linjen. I min motion har jag skrivit: ''De olika yrkesgruppernas regler men också bibelord som 'Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem' kan vara en utgångspunkt för utarbetandet av etiska regler för politiker''. Jag anser att jag har lagt ned mycket arbete på detta, så det är inte någonting som jag bara har stått och tyckt till om. Det här är ingen dagslända, utan det gäller oss alla. Vi har säkert själva begått en rad fel, om vi tittar i backspegeln. Jag vill inte framhäva någon framför någon annan. Vi har ett gemensamt intresse av att tackla detta. Jag har tagit intryck av diskussionen som man har fört i konstitutionsutskottet. Det finns vissa kommunikationsglapp i det här sammanhanget, men dem skall vi försöka överbrygga.

Fru talman! Jag vill först till Bertil Fiskesjö säga att det kanske inte är så dumt att ligga på grundskolenivå, så mycket som ni sysslar med grundlagen. Jag delar uppfattningen att det är ett misstag att karakterisera politiker över lag som en sämre sorts människor. Vi skärs över en kam. Jag håller med om att det är fel att hela riksdagen får ta ansvar för olika beslut som inte har fattats med majoritet. Det är dock ett faktum att när det gäller folks förtroende för olika i samhället arbetande grupper och heltidspolitiker, ligger politikerna i botten tillsammans med journalister. I och för sig är inte det så underligt. Den politiska debatten ligger tyvärr ofta på en ganska låg nivå. Bertil Fiskesjö talade om populism. Han sade att det är ''fint'' att förorda etik, och det fick vi också höra i förra debatten i november. Jag bestrider bestämt att detta skulle vara ett utslag av populism. Liksom Barbro Westerholm har jag sedan lång tid tillbaka engagerat mig i dessa frågor. Vi har lagt fram förslag och deltagit i symposier, där även professorer i filosofi och docenter i statskunskap -- en av dessa var för övrigt Bertil Fiskesjö, men han deltog inte i den diskussionen -- var närvarande. Denne docent i statskunskap försvarade lögnen i politiken. Lögnen är absolut nödvändig, sade han, och jämförde med avtalsförhandlingar. Det går inte att föra avtalsförhandlingar om man inte får använda lögn och lämna felaktiga uppgifter, så att man kan lura motståndaren. Enligt honom var det självklart att detsamma gäller för politiken. Man skall kunna lura motståndaren. Det behövs inga etiska regler. Det är alltså en docent i statskunskap vid Stockholms universitet som har sagt detta. Bertil Fiskesjö sade vidare att det är lätt att tala om etik, för folk begriper inte riktigt vad det är. Då får jag väl tala om för dem som inte vet att etik är det grekiska ordet för moral, och moral vet de flesta vad det är. Man kan t.ex. börja med de tio budorden och sedan gå vidare och precisera andra regler. Det kan inte vara något problem. Fru talman! När man nu talar sig varm för ökat inslag av personval, vill jag hävda att det faktiskt är ännu viktigare att ha en handbok i etik för politiker.

Fru talman! Jag reste mig upp för att anmäla att jag inte har någon ytterligare replikrätt. Men jag får nu hålla ett nytt anförande. Det tänker jag inte göra. Jag tänker bara säga till Bertil Fiskesjö, eftersom han ställde en direkt fråga till mig, att vi vill att man skall tillsätta en kommitté för att utreda hur man bör formulera regler i etik när det gäller politiker, eftersom man har klarat av att göra det för rader av andra yrkesgrupper. Man har även sådana regler i vissa andra parlament. Det är detta som vi behöver. Sedan får vi se vad man kommer fram till. Detta är ett mycket starkt önskemål. Både Barbro Westerholm och jag, och säkerligen åtskilliga andra, är villiga att ställa upp.

Fru talman! År efter år har frågan om tvångsanslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet diskuterats i riksdagen. Med envishet har vi moderater genom åren hävdat att den skam för en demokrati som en kollektivanslutning av människor till ett politiskt parti utgör måste rensas bort. Lika envist har åtgärden försvarats från socialdemokratiskt håll, och trots upprepade uttalanden av riksdagen om att denna ovärdiga anslutningsform måste upphöra, har såväl partiet som de fackliga organisationerna i det längsta ej brytt sig om vad majoriteten i riksdagen har uttalat. Denna oförsvarliga nonchalans har självfallet lett till krav på lagstiftning för att få slut på dumheterna. Lagstiftningskravet har tyvärr avvisats på grund av att vänsterpartiet inte har vågat fullfölja sitt avståndstagande mot tvångsanslutningen. Mer var den inställningen inte värd än att när det verkligen fanns möjlighet att få slut på eländet hoppade vänsterpartiet av. Men trycket mot socialdemokraterna från skilda håll att avskaffa denna icke-demokratiska form av medlemsanslutning blev med tiden allt svårare att stå emot. Kvarnstenen kändes allt tyngre, och till slut, efter många om och men, beslutade 1987 års partikongress att tvångsanslutningen skulle upphöra -- dock inte med omedelbar verkan, vilket hade varit naturligt, utan först efter ytterligare fyra år. Men givetvis klarade man inte av denna enkla uppgift utan ytterligare krumbukter. Till varje pris gällde det ju att finna andra inkomstkällor, när man nu inte direkt skulle kunna tvinga av ett antal människor, ofta nog icke socialdemokrater, medlemsavgifter mot deras vilja. Alltså har man i stället bestämt sig för att ansluta hela organisationer, i vilka i princip just samma människor är medlemmar. Och så har man då löst den viktiga fråga som det tydligen utgör att till varje pris få avgifter till det socialdemokratiska partiet från människor som inte vill tillhöra det. Organisationsanslutningen är naturligtvis en lika stor skam som den tidigare kollektivanslutningen. Även denna anslutningsform måste naturligtvis stoppas. Fru talman! Enligt regeringsformen är varje medborgare skyddad mot tvång att ge sin åskådning till känna i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Regeringsformen skyddar också mot åsiktsregistrering och integritetskränkningar genom ADB-registrering. Detta tycker vi alla är självklarheter i en politisk demokrati. Lika självklart borde det rimligen vara för alla att inse att det uteslutande är den enskilde själv som skall avgöra eventuell partianslutning och vilket parti det i så fall är fråga om. Men så är det uppenbarligen inte av utskottsmajoritetens agerande att döma. Regeringsformen ger inte något skydd mot kollektivanslutning till politiskt parti. Därför är det nödvändigt att grundlagarna regleras genom en ny paragraf i regeringsformen som ger skydd mot denna anslutningsform. Detta har också föreslagits i en gemensam motion från de tre borgerliga partiledarna. De socialistiska ledamöterna i konstitutionsutskottet går emellertid mot detta berättigade krav, vilket är föga förvånande men så mycket mer avslöjande om den reella innebörden av den socialdemokratiska partikongressens ställningstagande. Socialdemokraterna har uppenbarligen aldrig avsett att det skall vara definitivt slut med möjligheten att med tvång ansluta medlemmar till partiet. Denna möjlighet skall hållas öppen för att kunna tillgripas när tillfälle bjuds. På annat sätt går det ju inte att tolka deras negativa inställning till att grundlagsskydda också den enskildes rätt att själv välja partitillhörighet. Om man verkligen menade allvar med kongressbeslutet är det en fullkomlig självklarhet att också ställa sig bakom grundlagskravet. Fru talman! Socialdemokraternas agerande i kollektivanslutningsfrågan är föga heroiskt eller hedervärt. Det vittnar om det absolut nödvändiga i att människor ges grundlagsskydd från politiskt medlemsstvång. Detta är också innebörden av yrkandet i reservation 1 från de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet, till vilken jag härmed yrkar bifall. Jag yrkar bifall även till reservation 3 från samma partiföreträdare. Denna reservation gäller organisationsanslutningen. Denna anslutningsform hör lika litet som kollektivanslutningen hemma i ett demokratiskt samhälle. Jag yrkar således bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Jag skulle vilja ta tillfället i akt och uppriktigt be miljöpartiet om ursäkt för att jag har missuppfattat deras stöd för organisationsanslutningen. De hade en egen reservation som jag inte uppmärksammade. Sören Lekberg säger att frågan om kollektivanslutning inte är aktuell och drar hela historien om 70-talet och 60-talet. Precis som i alla andra frågor man diskuterar med socialdemokraterna är det något från anno dazumal som återupprepas hela tiden. Men kollektivanslutningen är i högsta grad aktuell, eftersom den har tagit sig helt nya former. Svenska folket upplever t.o.m. att den i högsta grad är aktuell. Beroendet mellan LO och det socialdemokratiska partiet har bidragit till den ekonomiska kris som vi nu alla får betala priset för. Det är möjligt att man, om man själv arbetar inom den fackliga organisationen eller inom socialdemokratin, inte ser detta. Man ser inte skogen för alla träd. Men så är det faktiskt. Det sägs att de lokala fackliga organisationerna får medverka, föreslå kandidater, m.m. Vi har sett exempel på att det förekommer rena utpressningsmetoder. Sören Lekberg gav en mycket vacker beskrivning av att den fackliga rörelsen och det socialdemokratiska partiet tillsammans arbetar och strävar mot gemensamma mål. Det var också något som kanske gällde för 20, 30 eller 40 år sedan. I dag är det inte på det sättet. Det socialdemokratiska partiets beroende av olika särintressen och stora starka intresseorganisationer påverkar i dag landets utveckling negativt. Nu kan man säga att det inte har direkt med den principiella frågan att göra. Det kan jag hålla med om. Men man kan ändå få utveckla vilket resultat de här företeelserna ger. Lagstiftningen om kollektivanslutning handlar ytterst om individens fri och rättigheter och om att i dag förebygga eventuellt kommande missbruk. Det finns en rad grundläggande fri och rättigheter som är inskrivna i lagen för att just förebygga missbruk. Det är inget konstigt med att vi föreslår en sådan lag. Det finns en hel del fri och rättigheter som i dag inte utsätts för missbruk.
Fru talman! Jag måste rätta Hans Nyhage när han beskriver hur det går till att bli medlem i det socialdemokratiska partiet. Jag vet inte om han har missförstått det eller om han medvetet ger en dålig beskrivning. Man kan bara bli medlem i det socialdemokratiska partiet individuellt. Man måste själv lämna in en medlemsansökan. Däremot ges en öppning för en facklig organisation på det lokala planet att ansluta sig. Men då blir inte den organisationens medlemmar anslutna. Anslutningen ger en möjlighet för den fackliga organisationen att komma med förslag och påverka. Det är detta som Birgit Friggebo tycker är fult, att fria organisationer har en möjlighet att göra sin stämma hörd. Det vill folkpartiet tydligen numera förbjuda. Det jag har kritiserat i mitt inlägg är den tydliga åsiktskantring som har skett. Moderaterna, som tidigare var ensamma om att vilja införa ett grundlagsfäst förbud emot kollektivanslutning, har numera, när kollektivanslutningen inte längre existerar, fått med sig både centerpartiet och folkpartiet. Det är också litet märkligt att det parti som för bara tio år sedan med emfas förde diskussioner om organisationernas frihet osv. nu plötsligt har bytt fot. Det är det märkliga förhållandet som jag har påpekat. Man kan också stilla undra över varför vi skall införa förbud mot någonting som inte längre existerar. Samtidigt kommer detta förslag från partier som i andra sammanhang talar om att vi inte skall ha onödiga förbud och onödiga lagar. Men på det här området är man beredd att införa lagar mot något som inte existerar.

Fru talman! Jag tycker inte alls att det är något otillbörligt i detta med att man i fria organisationer träffas, utbyter synpunkter och samarbetar. Vi i folkpartiet har också kontakt med många intresseorganisationer. Men dessa utgör inte en del av folkpartiet liberalerna som politiskt parti. Självfallet skall vi i alla partier lyssna på både organisationer och enskilda individer som har synpunkter. Förnekar Sören Lekberg att det lämnas bidrag från LO till det socialdemokratiska partiet, att det socialdemokratiska partiet i utbyte stiftar lagar och stödjer den politiska uppfattning som LO har och att en stor stark ekonomisk intresseorganisation därmed utgör en del av det socialdemokratiska partiet? Partierna utgör ju grundorganisationerna i vår demokrati, vilken bygger på detta med en man, en röst. Vad är det för fel med att grundorganisationerna i vår demokrati skall stå fria i förhållande till olika stora starka ekonomiska särintressen, Sören Lekberg?